Herr talman! Debatten har hållit på en god stund och mycket har hunnit bli sagt. Jag skall anpassa mitt anförande i någon mån till det förhållandet. Likväl måste det konstateras att skärgårdsbefolkningens tidigare jakt på sjöfågel under våren av fullt naturliga skäl är en mycket gammal företeelse. Det var således en hävdvunnen rättighet som 1955 togs ifrån skärgårdsbefolkningen. Nu föreslår regeringen i propositionen 37 att vi skall återinföra en begränsad vårjakt för en starkt beskuren personkrets. Jag har i utskottet stött den uppfattningen, och jag ställer mig bakom förslaget. Jag finner att jordbruksministern, såsom han redogjort för här, fick en om än inte helt klart uttalad så dock beställning från en enig riksdag för ett par år sedan. Det är väl litet väl aningslöst att påstå att det enbart var en beställning som gällde att klarlägga huruvida det var möjligt att införa en sådan jakt. Jag tror att man med fullt fog kan säga att de ledamöter som den gången stödde det förslaget var fullt medvetna om att riksdagen skulle komma att föreläggas ett förslag om jakt precis så som nu har skett. Det har sagts en hel del saker här i dag som jag skall kommentera i någon mån. När det gäller den fågelskyddskonvention som av olika talare tolkas litet olika är det värt att notera att vi inte avsett att i princip gå ifrån konventionens förbud mot vårjakt. Men vi har tänkt att i enlighet med konventionens undantag göra ett undantag här i Sverige för en strängt beskuren grupp människor. Således kan det knappast sägas att regeringen lagt ett förslag — som utskottet ställer sig bakom — som skulle strida mot konventionen. Jag fäste mig vid att några talare sade att svenskt arbete på naturvårdens område och Sveriges anseende i umgänget med andra europeiska länder skulle lida allvarlig skada om riksdagen biföll det föreliggande förslaget. Jag tycker att det illustrerar en ganska säregen syn på den svenska lagstiftande församlingens ställning. Om den svenska riksdagen bifaller propositionen måtte det väl rimligen vara på det sättet att det inte fanns full anslutning här i Sverige till det arbete som vi tidigare stött. Enligt min mening får man då nyansera sitt arbete när det gäller konventioner med andra länder med hänsyn tagen till den syn som vi har här hemma. Och den synen får vi ju besked om i någon mån när riksdagen fattar sitt beslut i dag. Det kan rimligen inte vara tvärtom, att om riksdagen fattar beslut om införande av vårjakt, så gör riksdagen något felaktigt och dumt som den inte har rätt till. Det förtjänar att i vart fall nämnas att man i andra länder bedriver jakt av det här slaget. Ålänningarna, som ju bor nära oss, bedriver sådan här jakt under en stor del av maj månad. Det är svårt att tänka sig att de grovt åsidosätter regler på ett sätt som man vill påstå att vi skulle göra i händelse av bifall till propositionen. Jag tror att de känner samma ansvar för stammen som vi gör. Ett par kommentarer till några andra saker. I debatten — framför allt i den pressdebatt som föregått det här förslaget — har gjorts gällande att praktiskt taget all expertis är emot förslaget. Varje annan expertis än den som är emot det har sagts egentligen inte vara expertis på området. Jag tar mig ändå friheten att erinra om att Svenska jägareförbundet, som f. ö. är den organisation här i landet på vilken riksdagen och naturvårdsverket lägger ansvar för den praktiska utformningen ute på fältet, också har expertis, som faktiskt inte har samma uppfattning. Det är litet väl ogenerat att så ifrågasätta den uppfattning som det organ som sköter jaktliga frågor här i landet gett uttryck för. På fastlandet är det faktiskt, ärade åhörare, de som jagar som sköter vården av viltstammarna. Det finns ingen konflikt mellan att sköta och vårda viltstammar och att beskatta stammarna. Det är svårt att tänka sig varför det skulle vara ett konfliktförhållande om vi går ut i skärgården och bedriver det hela på samma sätt. Jag har, herr talman, precis samma förtroende för dem som finns där ute som vi alla har för de människor som finns på fastlandet när det gäller att kombinera en beskattning av viltstammarna med en god viltvård. Med andra ord: Jag är inte alldeles övertygad om riktigheten i den mycket djärva koppling mellan stammarnas storlek före och efter förbudet som någon av talarna tidigare gjorde. Det har nämnts att en sådan här jakt skulle komma att gälla en starkt begränsad personkrets. Det bör påminnas om att det också gäller en försöksverksamhet under fem år. Det är alldeles självklart att en utvärdering av försöket skall komma till stånd. Visar det sig inte ha utfallit bra skall vi självfallet inte fortsätta liksom vi har den fullständiga friheten att fatta ett nytt beslut. Men jag kan inte ansluta mig till dem som är alldeles övertygade om att det här är ett så dåligt förslag att det inte skall prövas. Till sist, herr talman. Det händer då och då att vi här i riksdagen ställs inför frågor som gäller minoritetsgrupper. Inte så sällan gäller det till Sverige inflyttade minoriteter. Vi brukar fästa stort avseende vid att minoritetsgrupper får verka i en situation som är naturlig och riktig för dem — med andra ord att mänsklig harmoni skall råda och att människor skall ha möjlighet att leva sitt eget liv. Nu gäller det en svensk minoritetsgrupp, och det är för mig väldigt viktigt att vi fattar ett beslut som tillgodoser denna svenska minoritetsgrupps intressen. Vad den gruppen vill i den här frågan kan knappast sättas i fråga — efter de många framställningar som gjorts under åren. Jag ser det därför som en självklarhet att de skall få bedriva den försöksverksamhet som vi enligt propositionen avser att lägga på dem. Enligt min mening är de också mogna att ta ansvaret för att inte några olyckor beträffande stammarna sker. Om förslaget bifalls har deras intressen tillgodosetts på ett sätt som jag tycker att det vore trevligt om riksdagen kunde medverka till.

Herr talman! Många av de frågor jag kommer att beröra här har berörts tidigare och jag kommer antagligen att upprepa en del — men det kanske betonar vikten hos de frågorna. Jag representerar direkt den bofasta befolkningen i skärgårdsområdet, eftersom jag lever där. Det intressanta i den här frågan är att det vid tidigare tillfällen har funnits en majoritet i riksdagen för det förslag vi i dag behandlar. Jag tänker då på jordbruksutskottets betänkande 1975/76:26, där det med stöd av lagutskottets majoritet samt beslut i riksdagen i enlighet med utskottets förslag samma år rekommenderades en särskild utredning om hur vårjakten skall utformas. Jag vill också ta tillfället i akt att försöka klarlägga den i många avseenden snedvridna debatt som förts. I den allmänna debatten har framförts farhågor för artens bestånd. Det är konstaterat att arterna är på tillväxt, men en tillväxt kan snabbt avbrytas på grund av människans rubbning av balansen mellan ifrågavarande fågelart och rovfåglar, som tidigare reglerat beståndet. Där träder nu naturen åter in men med ett ännu grymmare medel för att hålla balansen, nämligen — som tidigare nämnts — med en parasit som angriper vitala organ i fågeln. Detta finns bl.a. dokumenterat i en bok av professor Karl Borg, vårt lands kanske främste expert på området. Boken heter Våra viltsjukdomar och kom ut så sent som 1975. Han skriver: ”Starka parasitangrepp har under senare år uppmärksammats hos ejderbestånden längs våra kuster. Fåglarna har försvagats, magrat av och ibland har massdöd inträffat eller försvagningen medfört att de inte orkat flytta söderut utan stannat kvar i hemmavattnet. Bakgrund till denna rikliga parasitförekomst har misstänkts vara, dels tätare ejderbestånd sedan vårjaktförbud infördes på vår östkust, dels vattenförorening och nedsättning av fåglarnas hälsotillstånd genom gifter. En likartad parasitfauna har vid något tillfälle orsakat omfattande dödlighet bland svanar här i landet.” Detta är ett bevis på att den föreslagna begränsade vårjakten endast skulle bidra till mera livskraftiga fåglar. Ett annat motiv för införande av vårjakt är att de gudingar, ejderhanar, som är på sträck norrut aldrig beskattas, eftersom de kommer på senvintern och lämnar våra trakter redan i början av juni. Härigenom får vi ett överskott av hanfågel. En beskattning av dessa har ingen negativ inverkan på det fågelbestånd det här är fråga om; snarare kan en beskattning av dessa hanfåglar undanröja underlaget för parasiter och därmed vara till stor nytta för det totala fågelbeståndet utefter våra kuster. Ytterligare ett område, som berörts i olika sammanhang, är att jakten inte skulle kunna motiveras av rekreationsskäl. Min personliga uppfattning är att skärgårdarnas befolkning skall återfå den jakt som hör samman med kulturen i skärgården och som i äldre tider, när de fick sköta jakten själva, höll balansen i den natur de levde i. Det finns risk för att det alltmer tilltagande rörliga friluftslivet kommer att skada fågelstammen mer än det begränsade jagande som kommer att ske efter ett eventuellt beslut om vårjakt. Jag har under de år jag själv bott i skärgården, både när vårjakt fanns och efter dess borttagande, kunnat konstatera att skärgårdsbon tappat sitt intresse för viltvård. Förr satt det holkar för häckning på nära nog varenda holme. I dag finns bara förmultnade rester av holkar. Men jag vågar påstå att om vårjakten införs så kommer viltvården att återupptas. Det är exempelvis angeläget att begränsa stammarna av trut, mås och kråkfågel, som numera har blivit det verkliga problemet för jagande och viltvårdande skärgårdsbor.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att jag har blivit apostroferad, och som centerpartist har jag ingen anledning att försvara socialdemokraternas inställning. Skälet till att jag har begärt ordet är att Lars Ljungberg och några andra talare har sagt att vi måste hjälpa de minoriteter som har det besvärligt. Jag tror inte att vi skall hjälpa dem genom att göra avkall på vår naturvårdspolitik — de skall hjälpas genom glesbygdsstöd och annat. Det var den tidigare regeringen införstådd med och det är även den nuvarande regeringen. Andra minoriteter har det också besvärligt under vintrarna — i Härjedalens skogsbygder t.ex. De skulle också kunna åka ned till jordbruksministern och säga: ”Vi har det så besvärligt. Vi kan väl få jaga tjäder under speltiden?” Så kan vi naturligtvis inte handla; vi skall hjälpa dem på annat sätt. Lars Ljungberg sade att eftersom skärgårdsbefolkningen inte har haft den här jakträtten på 20 år gör den avkall på fågelskyddet, sätter inte upp holkar m.m. Jag tror skärgårdsbefolkningen om mycket bättre. Man kan dock bedriva jakt på sjöfågel under fyra månader på året, och det är inte många grupper här i landet som kan göra det.
Herr talman! Det är inte alls nödvändigt att man delar på det — man kan kombinera frågor som skärgårdsbefolkningen känner är angelägna. Det är gott och väl med ekonomiskt stöd, men det finns ju så mycket annat som är viktigt för skärgårdsbefolkningen.

Herr talman! Det är inte min avsikt att i onödan förlänga denna debatt. Enligt min uppfattning har inte frågan om en begränsad vårjakt på sjöfågel under en kort försöksperiod sådan storlek och betydelse att den motiverar det intresse och känsloengagemang som den har uppammat. Jag har i ett särskilt yttrande motiverat varför jag har anslutit mig till regeringens förslag. Eftersom jag vill öppna skärgårdsområdena för en bred och socialt inriktad rekreationspolitik, vilket förutsätter en positiv medverkan från en livskraftig skärgårdsbefolkning, är jag beredd att gå med på skärgårdsbornas krav på en begränsad vårjakt. I många sammanhang har jag haft orsak att möta skärgårdsborna i debatter om dessa frågor. Det har då stått helt klart att frågan om vårjakt har en utomordentligt stor psykologisk betydelse för skärbårdsborna. När det därför inte längre finns några biologiska skäl mot en sådan vårjakt och bara den egentliga skärgårdsbefolkningen kan komma att utnyttja den har jag ansett mig kunna vara med om att på det här sättet räcka handen till skärgårdsborna. Såvitt jag har kunnat förstå är detta en slutsats som delas av mina medmotionärer från 1975, representerande fem partier. Att vi sedan har klart olika uppfattningar om de mål vi vill uppnå med detta är tämligen självklart, i varje fall för alla dem som hört mig och Gösta Bohman diskutera skärgårdsfrågor. I dessa tider av allmänt förfall när det gäller politiska löften och ställningstaganden har det självfallet glatt mig att fyra socialdemokratiska f.d. jordbruksministrar och ett antal andra ledamöter av den tidigare regeringen står fast vid de ställningstaganden i denna fråga som de gjorde i regeringsställning. Jag är övertygad om att kammaren har ett milt överseende med mig om jag avstår från att ge mig in i en polemik mot de synpunkter som utvecklats i motionen. På en punkt vill jag dock anföra en mening som närmast har karaktären av en röstförklaring. Jag anser lika litet nu som när jag skrev under motionen 1975 och stod bakom det enhälliga utskottsbetänkande 1975 att detta är en stor partipolitisk fråga. För mig är detta en förhållandevis liten, praktisk fråga, i vilken vi har möjlighet att tillmötesgå skärgårdsbornas önskningar. Herr talman! Med dessa ord och med utgångspunkt i de synpunkter som besjälade det enhälliga utskottsbetänkande 1975 ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill anmäla för kammaren att jag i denna fråga kommer att ställa ett särskilt yrkande, som har delats ut till kammarens ledamöter. Jag kan inte finna att vare sig propositionen, utskottsbetänkandet eller debatten här i kammaren har visat att den konvention som vi har godkänt kan ge utrymme för den vida tolkning som görs i propositionen när det gäller vem som skall få rätt till denna jakt. Det måste här ske en bättre precisering. Jag anser att den precisering som herr Wictorsson gör i sitt särskilda yttrande är mera riktig. Han skriver där att jakten endast skall tillkomma ”de i skärgårdsnäringarna verksamma bofasta skärgårdborna”. Med den preciseringen kan konventionens anda bättre uppfyllas. Vidare är en försöksperiod på fem år en oklok åtgärd, även om denna dispens skall lämnas varje år. En försöksperiod på fem år kommer nämligen att sträcka sig över tidpunkten för konventionsarbetet i Schweiz 1979. Det måste därför klart sägas ifrån att försöksverksamheten skall kunna avbrytas omedelbart om detta är nödvändigt för att vi i Schweiz år 1979 skall kunna nå det resultat vi önskar för att slå vakt om fågelfaunan i Europa. Som naturvårdare anser jag det vara principiellt oriktigt med vårjakt. Jag har suttit i naturvårdsverket sedan detta startade, och jag har i praktiken som naturvårdare arbetat mot vårjakten. De bofasta i skärgården, som har det besvärligt, bidrar genom att de håller ut till att upprätthålla en levande skärgård, och de ger därigenom ungdomen en chans att stanna kvar. Jag tycker att det är riktigt att den befolkningen skall få bedriva denna begränsade vårjakt enligt de förutsättningar som finns med hänsyn till våra internationella förpliktelser för den gemensamma fågelfaunan. Vem kan bättre än skärgårdsborna själva försvara och arbeta för naturvården? Vi måste ha dem med oss, om naturvårdsarbetet här skall kunna lyckas. Kan en eftergift på detta plan medverka till detta, då kan jag av praktiska skäl ge avkall på principiella ståndpunktstaganden. Jag har i hela mitt verksamma liv hållit på med naturvård, men skall man lyckas kan man inte bygga på förbud överallt — det är en absolut nödvändighet att vara praktisk. Vi kan inte bara vara miljöoch naturvårdare — vi är också politiker. Vi måste ta hänsyn till önskemål från en liten, ganska hårt trängd skärgårdsbefolkning. Jag har försökt att här förklara min ståndpunkt: Man kan vara naturvårdare, men vi är också politiker och har att ta ställning till andra människors synpunkter.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag skall bara fästa kammarens uppmärksamhet på att det här är ingenting annat än ett bifall till propositionen, som i alla de avseenden jag tidigare har anfört motiveringar mot står fast, även efter det yrkande som herr Lothigius nu har framställt.
Herr talman! Det är inte bifall till propositionen — det är ett bifall till de förändringar som skulle göras. Och bakgrunden är närmast den, att om vi har en försöksverksamhet på fem år, så blir det en period med försöksverksamhet som passerar den tidpunkt när ett ställningstagande om en ny konvention skall göras. Då måste det vara riktigt att man kan bryta försöksperioden. Det ger också större möjlighet att ta upp frågan med våra internationella kontakter.

Herr talman! Jag måste börja med en bekännelse. Den vårjakt som det här är fråga om skall alltså vara en tidig vårjakt, så nära islossningen som möjligt. Den tar just de friska eller föga parasitangripna fåglarna. Jag måste erkänna att jag är komplett oförmögen att förstå hur ett bortskjutande av de allra bästa fåglarna skulle kunna undanröja underlaget för vidare parasitutveckling. Det kan jag inte begripa. Låt mig, på tal om just parasiterna, läsa in i kammarens protokoll ett litet avsnitt av lantbruksuniversitetets yttrande: ”Undersökningar har visat att ejdern ofta är hårt belastad av parasiter. Man har antagit att dessa parasitproblem skulle vara tecken på för täta populationer . Det har dock ej visats att parasitfrekvensen ökat vid populationstillväxten, och ej heller att det är skillnad i parasitfrekvens mellan täta och glesa populationer. Studier av näringsval och födotillgång har dessutom visat att det i häckningsområden med de största populationstätheterna inte råder någon näringsbrist.” Det är litet väl äventyrligt att bygga upp en decimering av ejderstammen genom införande av vårjakt just på parasitfrågan.

Herr talman! Jag har i Europarådet sysslat med skyddet av flyttfåglar och vad därtill hör och rätt hårt engagerat mig i den saken. Jag vill bara upplysa om att jag finner mig kunna stödja propositionen i det här ärendet.

Herr talman! I debatten om skattepolitiken har vi från vänsterpartiet kommunisterna nyligen här i riksdagen starkt betonat nödvändigheten av att kommuner och landsting får ökade resurser för att fullgöra sina uppgifter utan kraftiga skattehöjningar. Det ärende vi nu behandlar, nämligen frågan om ett generellt statligt bidrag till kommuner och landsting under 1978, har direkt anknytning härtill, och jag skall därför helt kort motivera vpk-motionens yrkande om ytterligare 1 miljard kronor. Det föreslagna beloppet på 720 miljoner är helt otillräckligt för att ”begränsa behovet av utdebiteringshöjningar”, som det heter i motiveringarna. Detta framgår tydligt av de nyligen genomförda budgetsammanträdena i kommuner och landsting. Man har fått höja skatten med närmare 2 kr. i genomsnitt. Många kommuner har nu passerat 30-kronorsgränsen. Förutom att de stigande kommunalskatterna drabbar lågoch medelinkomsttagarna hårdast innebär den allvarliga ekonomiska situationen ett hot mot utbyggnaden av angelägen kommunal service. Inte minst i fråga om barnomsorgen råder allvarliga eftersläpningar. Därför har vi i vårt motionsyrkande om ytterligare 1 miljard till den kommunala sektorn för nästa år angett att resurserna i första hand borde användas för utbyggnaden och driften av barnomsorgen. 85 Finansutskottet anför att det är nödvändigt med en mycket restriktiv prövning av utgifterna i kommunerna liksom med en översyn av flerårsplanerna. Dessa signaler, som vi möter i en rad olika sammanhang, måste verkligen ses som oroande. De innebär till sina konsekvenser reformstopp på vissa områden. De planer som kommuner och landsting utarbetat gäller nödvändiga uppgifter och ger inte utrymme för prutningar utan att detta får besvärliga följder. När sedan finansutskottet talar om konsekvenserna för den statliga budgeten av att ge kommunerna ytterligare 1 miljard kronor, skorrar detta särskilt illa i dag. Så sent som i går beslöt riksdagen om en indexreglering av statsskatteskalan och en sänkning av allmänna arbetsgivaravgiften, som tillsammans innebär att statskassan avhänds ett belopp som är tio gånger större än vad vi föreslår till kommunerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1977/78:36 om att riksdagen uttalar sig för att ytterligare 1000 milj.kr. ställs till förfogande för kommuner och landsting under 1978, att användas i första hand för utbyggnaden och driften av barnomsorgen.

Herr talman! Vi har ju tidigare under veckan haft en lång diskussion om vårt lands ekonomiska situation. I den debatten uttrycktes det från olika håll bekymmer över finansieringen av den offentliga sektorn, och från finansutskottets sida uttalade vi oss för nödvändigheten att hålla igen de offentliga utgifterna. Vi hade också en särskild diskussion om storleken av det statliga budgetunderskottet. Det är mot den bakgrunden vi skall bedöma detta ärende om ett direkt statligt bidrag till kommunerna. Låt mig då påminna om några saker. För det första beräknas kommunalskatten under 1978 stiga med 1:85 kr. och det leder till en medelsutdebitering på hela 28:70 kr. Det är alltså en mycket stor höjning av kommunalskatten. För det andra beslöt riksdagen i går att halvera den allmänna arbetsgivaravgiften. Det betyder en utebliven utgift för kommunernas del för nästa år på närmare 900 milj.kr. För det tredje finns det vissa andra planerade eller föreslagna skatteändringar, som på sikt kommer att påverka kommunernas ekonomi i gynnsam riktning. Jag kan t.ex. nämna den föreslagna ändringen i villaskatteschablonen. Nu föreslås i propositionen att staten för 1978 skall ge kommunerna ett direkt bidrag på 720 milj.kr. Det innebär alltså ett ökat tillskott i förhållande till vad jag här tidigare har nämnt. Vi anser i likhet med konjunkturinstitutet att detta bör leda till ett ökat finansiellt sparande hos kommunerna under 1978. Det vore mot den bakgrunden självfallet mycket oklokt att bifalla vpk:s förslag om att överföra ytterligare en miljard till kommunerna. Det bör väl också tilläggas att en sådan överföring skulle innebära
Herr talman! Redan de siffror som Björn Molin här redovisade om = ner och landsden aktuella kommunalskatteutvecklingen tycker jag motsäger hans slut — tingskommuner sats att det skulle vara oklokt att bifalla vpk-motionen. Det är väl alldeles uppenbart att den kommunala sektorn behöver tillföras ökade ekonomiska resurser, om vi skall kunna dämpa kommunalskattehöjningarna och möjliggöra en utbyggnad av nödvändig service. Den kommunalekonomiska utredningen, som i går avlämnade sitt material, har framräknat att vi om inga särskilda åtgärder vidtas kommer att få en kommunal utdebitering på 36 kr. år 1985. Det räcker inte att möta denna situation med att mana kommunerna till återhållsamhet och tala om nödvändigheten av åtstramning, för då drabbar det angelägen kommunal service. Den omedelbara åtgärd som vi har förordat vore väldigt värdefull, om kommunerna i fortsättningen skall kunna fullfölja sina planer bl.a. när det gäller barnomsorgen.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt förra anförande vidtas flera olika åtgärder för att hjälpa kommunerna i en brydsam ekonomisk situation. Vi tar bort en del av arbetsgivaravgiftskostnaden. Det är en hjälp med ca 900 milj.kr. nästa år. Enligt det förslag vi nu har att behandla skall det utgå ett bidrag på 720 milj.kr. Här sker alltså en överföring från staten utöver redan utgående mycket stora statsbidrag på över 1,5 miljarder kronor. Utskottet förklarar också att de extra bidrag som kommunerna nu får av staten skall göra det möjligt för kommunerna att fortsätta en expansion inom sektorerna barnomsorg, äldrevård och långtidssjukvård. Men just det faktum att kommunerna under 1978 får ett relativt starkt inkomsttillskott gör det föga befogat att nu lägga på ytterligare 1 miljard kronor. Sedan skall tilläggas att vpk ju inte har anvisat någon finansieringskälla åt staten för denna miljard. Vpk:s förslag innebär bara att man dränerar statskassan på ytterligare I miljard kronor och skapar ännu större budgetunderskott. Det vore som sagt oklokt.
Herr talman! När det gäller frågan om arbetsgivaravgifterna och kommunerna anfördes redan i går från vpk att vi tycker att det hade varit rimligare att helt befria kommuner och landsting från allmän arbetsgivaravgift än att sänka den över hela fältet. Där finns redan en resursanvisning. När Björn Molin i vpk-motionen saknar en finansieringskälla, vill jag än en gång påminna om att det fanns en hygglig källa att ösa ur ända tills riksdagen fattade sina beslut i går. Genom en in 87 dexreglering av skatteskalorna och en sänkning av arbetsgivaravgiften tog man då bort resurser som hade kunnat användas för den kommunala sektorn.
Herr talman! Nils Berndtson rörde till det för sig. Indexregleringen av skatteskalorna får effekt på statens inkomster först 1979 och kan alltså inte användas för att finansiera ett bidrag från staten till kommunerna på 1 miljard kronor under 1978. Nu skall det väl tilläggas att de förslag som vpk har lagt fram om ökade utgifter och sänkta inkomster för staten skulle innebära ett budgetunderskott, som skulle vara mer än 4 miljarder kronor större än det som vi nu har att räkna med. Vpk:s förslag skulle alltså innebära en väsentlig dränering av statskassan i förhållande till de förslag som hittills har godtagits.
Herr talman! Björn Molins resonemang tyder på att han försöker framställa det som om statens inkomster och utgifter nästan gick jämnt upp, eftersom han talar om att en indexreglering kommer att minska statens inkomster först längre fram.

Herr talman! Västra Sahara är i dag invaderat av marockanska och mauretanska styrkor. Det finns inga folkrättsliga bestämmelser som säger att en nation som angripits utifrån därigenom förlorar sin självständiga status. Befolkningen i Västra Sahara har fört en lång och framgångsrik kamp mot den spanska kolonialmakten under många år men bestals på den slutliga segern i samma ögonblick som den var vunnen. När Spanien inte längre kunde stå emot befrielserörelsen och var på väg att helt förlora kontrollen över området, vilket inträffade under senare delen av 1975, så gjorde man upp med de nuvarande ockupanterna, Marocko och Mauretanien, om att de skulle överta kontrollen. Detta skedde i ett trepartsavtal i november 1975, i strid med FN:s principer för avkolonialisering men med de västliga stormakternas goda minne. Därav de två konkurrerande FN-resolutionerna som utskottet talar om. Beträffande principerna för ett erkännande och vem som i realiteten har kontroll över landet så kan följande fakta framhållas: Befrielserörelsen POLISARIO hade vid årsskiftet 1975-1976 i stort sett kontroll över hela området, den spanska kononialmakten var på reträtt och kunde inte längre sägas upprätthålla någon administration. I detta läge utropades den nya staten Demokratiska sahariska arabrepubliken av POLISARIO. Någon annan inhemsk konkurrerande organisation har inte funnits varför man kan påstå att det sahariska folket står enigt bakom den nya statsbildningen. Omedelbart därefter invaderades landet av Marocko och Mauretanien. Landet har således varit befriat, men genom angrepp utifrån på nytt ockuperats. Det är sant att ockupationsmakten kontrollerar städerna, eller vad man vill kalla de befolkningscentra som finns. Men det Provisoriska Nationalrådet kontrollerar genom POLISARIO hela territoriet i övrigt. Det är således fråga om vilken kontroll som skall tillmätas störst betydelse: en inhemsk folkunderstödd i större delen av landet, eller en ockupationsmakt i de större orterna. Det är positivt att den svenska regeringen uttalat att befolkningen i Västra Sahara själv måste få rätt att bestämma i sitt eget land och att ockupanterna bär ansvaret för de nuvarande orättfärdiga förhållandena. Men det är inte tillräckligt. Vi har också en viss förståelse för utskottets inställning men vi anser att ett erkännande av Demokratiska sahariska arabrepubliken ligger helt i linje med FN:s principer och skulle vara ett synbart bevis för Sveriges ofta deklarerade inställning att varje land självt måste få bestämma över sina egna angelägenheter. Herr talman, med detta vill jag yrka bifall till motionen 1976/77:674.

Herr talman! Hårt har det utländska oket lagts på människorna i Västra Sahara. Spanska kolonialherrar våldgästar dem och Francoregimen försökte på alla sätt att plundra dem. Knappt hade den spanska kolonialmakten stuckit svansen mellan benen förrän sahariernas land ockuperades av trupper från Marocko och Mauretanien. I strid mot FN-resolutioner och i strid mot all internationell rätt jagades saharier bort från sitt eget land. Saharier i många tiotusental, kanske närmare 100 000 saharier, lever nu i flyktingläger i Algeriet. Men i förtrycket föds också kampen för befrielse. Människorna organiserade sitt motstånd. År 1973 bildades den nationella befrielserörelsen POLISARIO. När en kommission från FN:s kolonialkommitté 1975 besökte landet konstaterade den att POLISARIO hade stöd av en majoritet av landets befolkning. Sedan dess har stödet till POLISARIO ytterligare växt, och man kan i dag tala om ett massivt stöd från befolkningen. Det är min fasta övertygelse att det sahariska folket förr eller senare kommer att få sin frihet. Att Marockos och Mauretaniens regimer militärt skall kunna slå ned befrielsekampen är uteslutet. POLISARIO har haft betydande militära framgångar, men jag tror inte att POLISARIO räknar med att med militära medel nå sitt mål inom en nära framtid. Det ger ju bara ytterligare eftertryck åt kravet att man måste satsa på att få till stånd en fredlig lösning — då självfallet en fredlig lösning som garanterar oberoende och självbestämmande för det sahariska folket. Just nu verkar utsikterna till en snar förhandlingslösning inte ljusa. Po sitionerna är låsta och på sina håll nästan igenrostade. Men så stort värde har den fredliga vägen till fullt självbestämmande att man måste pröva allt för att komma fram den vägen. Vad kan då Sverige göra? Ja, redan vid årsskiftet 1975-1976 inledde Sverige ett humanitärt stöd åt flyktingarna. I FN:s säkerhetsråd var vi mycket aktiva i denna fråga. Som ett uttryck för vårt engagemang fick den svenske FN-ambassadören i början av 1976 uppdraget att vara FN:s generalsekreterares särskilde representant i fråga om Västra Sahara. Men jag tror att det för framtiden är viktigt att informationen och opinionsbildningen om människorna i Västra Sahara kraftigt ökar i vårt land. Här har de svenska politiska partierna ett stort ansvar. Massmedia borde också kunna bevaka förhållandena bättre. Vi måste nu fortsätta att ge stöd åt flyktingarna. De behöver bl.a. mat, kläder, medicin, bränsle och nya tält. Sverige måste fortsätta att i Förenta nationerna verka för en fredlig lösning, som utgår ifrån att det sahariska folket skall ha full självbestämmanderätt. Sverige bör också i övrigt delta aktivt i en internationell opinionsbildning för det sahariska folkets frihet. När det gäller de krav som förs fram i vpk-motionen vill jag först konstatera att Sverige klart har tagit avstånd från ockupationen av Västra Sahara, liksom också från de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som den militära ockupationen innebär. Utrikesutskottet finner alltså att motionens första delyrkande i allt väsentligt är tillgodosett, och därför finns det ingen anledning att skicka en speciell skrivelse från riksdagen till regeringen, vilket föreslås i vpkmotionen. Beträffande frågan om diplomatiskt erkännande är det väl bara att konstatera att här föreligger en skillnad mellan vpk:s och övriga partiers synsätt. Sveriges traditionella linje är att ett land skall ha full kontroll över sitt territorium, innan Sverige erkänner landet i fråga. I det här fallet föreligger inte det förhållandet, och därför kan inte utskottet gå med på vpk:s krav. Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag fick för någon dag sedan två dokument. Det ena dokumentet är ett brev som kom till en liten svensk firma som är intresserad av en leverans till Irak. De irakiska myndigheterna ber företaget att intyga att det inte har några affärsförbindelser av något slag med Israel eller med företag som ägs av, som det heter, israeliska intressen. Det andra dokumentet är ett formulär som sänts ut av det statliga svenska Exportrådet inför en mässa i Bagdad. Där skall de företag som vill vara med intyga att de inte har några som helst relationer med Israel. Detta är två aktuella exempel på att den arabiska bojkotten snarast intensifierats under senare år. Ända sedan Israel grundades har arabstaterna försökt komplettera den militära kampen mot den judiska staten med ekonomisk krigföring. Syftet har varit att skrämma företag från att handla med eller investera i Israel. I USA har kongressförhör visat hur en rad företag dragits med i bojkotten. Petrodollarn gör arabstaterna ekonomiskt starka. Arabländerna importerar, expanderar och finansierar. Och ju fler människor i västvärlden som är beroende av arabiska pengar för sin sysselsättning, ju svagare blir Israels sak. Oljepengarna har alltså gjort bojkotten mot Israel mer effektiv. Hur är det i Sverige? Här finns inga kongressförhör som kan få fram fakta. De som är berörda — exportföretag, banker och statliga organ — vill inte gärna tala om saken. Inget svenskt storföretag har investerat i Israel. Svenska företag tycks konsekvent säga nej till anläggningsleveranser till Israel. Inget samarbete finns mellan svenska firmor och Israel på konsulteller entreprenadområdena. Inget svenskt storföretag har ens försäljningsbolag i Israel. Den arabiska bojkotten brukar medge att företag säljer till Israel. Men de får inte investera i Israel eller bedriva ett samarbete med Israel eller israeliska företag. Det svenska näringslivet uppfyller väl kraven från det arabiska bojkottkontoret. Det finns en hel rad svenska företag som har drabbats av den arabiska bojkotten. Några företag har efter svartlistning eller hot om svartlistning beslutat att avbryta sin handel med Israel. Tetra Pak svartlistades i början av 1960-talet. Då bröt företaget alla förbindelser med Israel och satsade i stället på arabstaterna. ”Vi valde sida och gör inga affärer med Israel”, sade Tetra Paks informationschef i ett uttalande för en del år sedan. KemaNordföretaget Barnängen deklarerar att man sedan många år inte har några affärer med Israel. Tidigare svartlistning har därför hävts. LM Ericsson vägrar all handel med Israel. ”Vi är utomordentligt väl Nr 45 anskrivna hos arabstaterna och gör inga affärer med Israel”, sade en L M-direktör rättframt i tidningen Veckans Affärer för något år sedan. En rad svenska storföretag äger tillsammans med det landstingsägda. I bolaget LIC ett företag som heter Swequip och som säljer sjukvårdsma = Skydd för handeln teriel till u-länder. Men företaget vägrar göra affärer med Israel. ”Den med Israel som säljer på Israel får ju en fläck på sig i arabländerna och den fläcken har vi inte råd med”, säger företagets direktör i en intervju för något år sedan. Swequips största kund är Saudi-Arabien — ett land som skiljer sig från övriga arabländer genom att rent antisemitiskt vägra icke-israeliska judiska affärsmän att komma in i landet. Svenska företag har helt uppenbart valt att ge efter för den arabiska bojkotten — trots att det strider mot alla principer om frihandel och om att, som det brukar heta, handel och politik inte hör ihop. Självfallet går det inte att skilja handel och politik. När ett företag överväger en exportsatsning eller en större investering tvingas det alltid ta politiska och moraliska hänsyn. När svenska företag väljer att tillföra regimen i Sydafrika kunskap och kapital och samtidigt deltar i handelskrig mot Israel så är det möjligen konsekvent — men vittnar knappast om hög moral. Som framgår av utskottets skrivning har man ju i USA antagit en tämligen hård lagstiftning, som förbjuder företag att delta i bojkotten mot Israel. Då är det speciellt viktigt att inte det faktum att USA skärper tonen mot bojkottkraven leder till att handeln i stället förs över på länder som är beredda att böja sig. Därför har vi också i Sverige ett ansvar för att stoppa arabbojkotten. Det är därför enligt folkpartiets uppfattning angeläget både att regeringen prövar möjligheterna till en svensk antibojkottlag enligt amerikanskt mönster och att Sverige tar initiativ till internationella överenskommelser till skydd för handeln med Israel. Jag hoppas också att här från talarstolen få en mycket klar deklaration från utrikesutskottets ordförande att han anser att svenska företag inte skall delta i den ekonomiska krigföringen mot Israel.

Herr talman! Vid stridigheter och konflikter av olika slag tillgriper ju den ena eller den andra parten eller båda parter ibland bojkottvapnet. Ordet betyder egentligen förföljelse av person, företag eller stat och kommer, parentetiskt sagt, efter namnet på en engelsk godsförvaltare på Irland under 1880-talet som hette Boycott och som behandlade sina arrendatorer illa. I internationella sammanhang används bojkottvapnet ganska flitigt, särskilt under krig. Vi har i Sverige rätt stor erfarenhet av vilka hotelser och vilka påfrestningar vi kunde utsättas för under de båda världskrigen. De ställde stora krav på våra förhandlare när det gällde att balansera mellan parterna, ibland också med gåvor och gengåvor, så att folkhus 93 hållet kunde få sitt tillflöde. Också i dag förekommer bojkotter, som vi alldeles nyss erinrades om härifrån talarstolen. Den mest kända är den som har givit upphov till motionen 1975/76:1147, som Olle Wästberg i Stockholm nyss talade för. Men den är inte ensam. Det finns också andra bojkotter på gång; bl.a. har Nigeria nyligen uttalat sin avsikt att tillgripa bojkottvapnet i andra sammanhang. Arabbojkotten mot Israel är gammal. Den tillkom nästan omedelbart efter andra världskriget i samband med Israels grundande. Det är viktigt att konstatera — det påpekade också Olle Wästberg — att den inte omfattar den normala handeln med Israel, utan sådant som kan verka ekonomiskt stödjande för staten Israel, dess krigsmakt eller dess krigsresurser. Den drabbar alltså bl.a. investeringar, och den föranleder i så fall svartlistning från 21 stater, som formellt deltar i bojkotten. Flera av dessa tillämpar den inte alls, men många gör det. Ett 80-tal svenska företag har drabbats av denna svartlistning under årens lopp, främst bland dem KF med sina olika dotterbolag. Listorna ändras emellertid regelbundet, och i dag torde inte så många av dessa företag kvarstå. De anledningar som en gång förefanns har försvunnit eller har ansetts betydelselösa av arabsidan. I dag är det kanske bara några mindre företag kvar, samtliga dessutom dotterbolag till utländska företag. Bojkotten riktar sig i dessa fall mot det utländska moderbolaget och icke mot det svenska dotterbolaget i och för sig. Denna bojkott har aldrig erkänts av Sverige. Vi har ju den principen att vi endast godkänner sanktionsåtgärder som grundar sig på beslut i Förenta nationernas säkerhetsråd, antingen om sanktioner som sådana eller om rekommendation av sanktioner. I den motion som nu behandlas föreslår motionären att riksdagen skulle anhålla hos regeringen om förslag till lag mot diskriminering av Israel och att Sverige skulle ta initiativet till en internationell överenskommelse av ungefär likartat slag. Utrikesutskottet är faktiskt inte berett att tillstyrka denna motion. Det beror självfallet inte på någon sympati för bojkotten. Tvärtom ogillas den i allra högsta grad av en, såvitt jag förstår, i stort sett enig svensk opinion, Regeringen har också uttalat att det är beklagligt om ett enskilt svenskt företag tvingas agera på ett sådant sätt att dess handlande utgör eller synes utgöra stöd för den ena parten i en internationell politisk konflikt. Nej, utskottets ställningstagande beror främst på att de föreslagna åtgärderna icke skulle främja sitt syfte, sitt — om jag så får säga — goda uppsåt, utan snarare ge motsatt effekt i en del fall. Det är t.ex. inte troligt att en lagstiftning skulle gagna Israel. Tvärtom skulle den kunna få rent motsatta konsekvenser. Det kan bero på många saker. Man skulle om man skrev en sådan lag kunna riskera att man tvingade var och en som bedrev handel med arabstaterna att också öppna handel med Israel. Det kan ju inte vara meningen, eftersom det skulle skada vår handel. Man kan också tänka sig ett motsatt förhållande. Vi tror alltså att en sådan lagstiftning inte leder till resultat. När Olle Wästberg här åberopar den i Amerika nyligen beslutade lagen, vill jag säga att man nog bör avvakta vad som följer av denna innan man drar för stora slutsatser av det faktiska lagstiftningsbeslutet. För det första tillkom den lagen efter en presidentkampanj där segraren i förväg hade utfäst sig att ge denna koncession åt för hans val viktiga befolkningsgrupper. Det har inte med saken att göra, men det är en förklaring. För det andra är lagen redan från början försedd med betydelsefulla undantag som är föredragna i utskottet, och jag skall inte trötta kammaren denna fredag med att läsa upp alla dessa undantag. För det tredje har denna lag ännu inte trätt i kraft. Det sker först i början på nästa år och vissa delar av densamma först i mitten på nästa år. För det fjärde är Förenta staterna en politisk stormakt med väldiga handelsresurser och stora ekonomiska resurser över huvud taget och kan alltså inte jämföras med Sverige. Motionären vill ha en internationell överenskommelse. Om man skall gå ut och verka för en sådan, måste man i varje fall i förväg ha någon utsikt till att en sådan kan genomföras. Några sådana utsikter föreligger inte i dag. Det torde vara ganska klart att ett svenskt förslag i denna riktning inte skulle vinna något gehör, och därmed skulle också föga vara vunnet. Det skulle tvärtom på sätt och vis vara riskabelt för Sverige att på detta sätt träda i spetsen. Vi vet hur konsekvenserna kan bli. Utskottsbetänkandet slutar med att konstatera att den politiska händelseutvecklingen i Mellersta Östern efter hand kan leda till att arabbojkottens förutsättningar förändras på ett mer eller mindre avgörande sätt. Jag vill att man skall läsa den meningen med tonvikt på ordet kan. Utvecklingen i Mellersta Östern är på intet sätt sådan att man kan dra några entydiga slutsatser. Dessutom kan ju sceneriet växla från dag till annan efter vad som historiskt sett så ofta har skett i denna region av världen. Olle Wästberg frågade om jag vill förklara att jag ogillar att svenska företag deltar i ekonomisk krigföring. Mitt svar är självfallet ja. Jag ogillar varje form av ekonomisk krigföring som svenska företag deltar i.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
Herr talman! Jag har inget från utskottets uppfattning avvikande yrkande, men jag har på en punkt litet svårt att förstå Allan Hernelius argumentation när han säger att en lagstiftning trots det goda syftet — hindra att svenska företag bidrar till den ekonomiska krigföringen mot Israel — egentligen skulle missgynna Israel. Ingen lagstiftning av den typ som skisseras i motionen har ju till syfte att tvinga varje företag som har handel med en arabstat att också handla med Israel. Vad det handlar om är att vi skall förbjuda svenska företag att i kontrakt ha med bojkottsklausuler och att vi skall förbjuda svenska statliga organ att sprida bojkottsformulär, att förbjuda svenska statliga organ att ge s.k. ursprungsdeklarationer om att ingen del av en vara är tillverkad i Israel. Detta är ungefär den lagstiftning som sedan flera år funnits i USA och som ingalunda har att göra med Carters presidentkampanj. Den lagstiftning som nu har beslutats är ju betydligt hårdare. När det svenska exportrådet sänder ut formulär till företag som skall delta i en utländsk handelsmässa, där företagen skall fylla i att man inte har något som helst att göra med israeliska intressen, så är det en åtgärd av en typ som enligt vår mening inte borde vara tillåten. Det är ett sätt att uppmana svenska företag att delta i handelskriget mot Israel. Just därför att man i USA har antagit en allt hårdare lagstiftning mot företag som deltar i bojkotten mot Israel är det viktigt att andra länder inte kan dra nytta av det genom att tillåta att vi här böjer rygg för petrodollarna. Därför är det ett klokt och välmotiverat förslag som ligger i det särskilda yttrandet från folkpartiet. Vi hoppas att regeringen, när vi har mera överblick över den aktuella situationen i Mellanöstern, skall ha möjlighet att ta upp det förslaget.
Herr talman! Den amerikanska första lagstiftningen, som Olle Wästberg åberopade, tillkom 1975, kort tid innan motionen skrevs. Den är alltså inte så gammal. Den förklaring som Olle Wästberg nu ger till en tänkt lagstiftning fanns inte i motionen som är tryckt, och det är motionen som utrikesutskottet har behandlat. Vad Olle Wästberg nu kom in på, att statliga organ rekommenderar ifyllande av negativa formulär, finner jag mycket beklagligt. Jag tror inte heller att lagstiftning är den riktiga metoden att komma till rätta med sådant. En lagstiftning av i motionen föreslaget slag tror jag snarare kan skada än gagna Israel, och det är väl en konsekvens som i varje fall icke är lyckosam för vår handel med Israel resp. arabländerna. Jag vill tillägga att vår import från Israel har ökat betydligt under det senaste året.

Herr talman! I motion 705 har Anna-Greta Leijon och jag tagit upp frågan om information till allmänheten om läkemedel, både receptfria och receptbelagda. Mot ett enigt utskott, som yrkar avslag på motionen och dessutom hänvisar till att en utredning, vilken f.ö. tillsatts efter det att motionen väcktes i januari i år, avser jag inte att ställa något yrkande. Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse utskottets skrivning på s. 10 i betänkandet, ”att det uppenbarligen måste krävas tungt vägande skäl för att man skall välja en annan lösning av det aktuella informationsproblemet än införandet av någon form av bipacksedlar”. Utskottet refererar i sitt betänkande att de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att införa bipacksedlar nu tycks vara klarlagda, i huvudsak i varje fall. Men utskottet noterar också att läkemedelsindustrin tycks vara tveksam till om bipacksedlar bör införas. Läkemedelsindustriföreningen har därför tillsatt en arbetsgrupp, säger man. Den arbetsgruppen skall undersöka om det finns ytterligare alternativa informationsmöjligheter. Det är väl i och för sig inget fel att göra det, men jag tycker att frågan brådskar, och för mycket alternativt utredande hindrar att man kommer till beslut. Läkemedelsindustriföreningen säger att den aktuella frågan har högsta prioritet hos föreningen, och det låter ju bra, för det börjar verkligen att bli bråttom. Att motionsyrkandena, som Läkemedelsindustriföreningen säger i sitt yttrande till utskottet, inte innebär något nytt är riktigt. Men de är kanske ett uttryck för den oro som många människor känner inför läkemedel, om vilka informationen är bristfällig, svårgripbar eller rent av ibland helt obegriplig. Det finns, herr talman, ofta människoöden bakom motioner av det här slaget. Så är det i detta fall också. Det känns någon gång frestande att delge kammaren dessa öden. Jag skall emellertid nu avstå från en sådan berättelse. Otåligheten är emellertid stor bland dessa människor, och allt fler kräver snara åtgärder. Jag hoppas därför att den nu tillsatta utredningen arbetar snabbt med dessa frågor. Mao Tse-tung har i en av sina dikter några rader som jag tycker väl uttrycker den otålighet man här känner. I Göran Malmkvists tolkning låter de så här: har aldrig saknats. Jorden följer sin bana. Tiden är knapp. Tiotusen år är på alltför lång sikt, det gäller nu dagen som är.
Herr talman! Herr Gustafsson har ju redogjort för vad utskottet skrivit. Jag ber att få understryka att vi verkligen menar att det brådskar att klara av problemet med bipacksedlarna. Enligt min uppfattning får det inte bli så, att det är läkemedelsindustrin som skall bestämma hur bipacksedlarna skall se ut eller om det skall förekomma bipacksedlar eller inte. Det måste vara Sveriges riksdag förunnat att fatta beslut om det. Jag hoppas att det skall kunna ske så snart som det över huvud taget går. Jag hoppas att utredningen, som herr Gustavsson åberopade, snart skall ha slutfört sitt arbete. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Biträdande socialministern Ingegerd Troedsson, som beklagar att hon inte kan närvara vid kammarens överläggning i denna fråga, har bett mig meddela, med hänvisning till mom. 2 i utskottets hemställan, att den s.k. tobakskommittén redan planerat att vid sitt sammanträde i början av nästa år ta upp frågan om nikotintuggummi m.m. till behandling. Något yrkande med anledning av detta meddelande har jag inte. a. godkänna de riktlinjer för lämnande av lånegaranti till Rederi AB Gotland som i propositionen förordats,

Herr talman! För min värderade vän herr Sven Mellqvist vill jag bara nämna att när han säger att reservationen i sak är stark, tycker vi från utskottsmajoritetens sida att så icke är förhållandet. Jag kan bara peka på en av de faktorer som varit avgörande för att reservationen har lagts: man gillar inte den utdelningsprincip som Gotlandsbolaget har haft. Situationen är den att från 1972, då staten engagerade sig, gav Gotlandsbolaget en utdelning på de aktier som fanns på 4,2 milj.kr. med 896. 1973 var utdelningen 8 96, 1974 9 26, 1975 10 26 och 1976 11 926 med anledning av inflationen. Om min vän Sven Mellqvist inköper en aktie, i dag värd 300 kr., får han 3,63 26 i utdelning på den summan. Sätter han in motsvarande pengar på banken får han mellan 7 och 8 96 i ränta. Då undrar jag om man har en stark motivering, herr Mellqvist, för att uttala sig mot en utdelning i denna form. Reservanterna vill ju göra gällande att bolaget har haft en för stor utdelning. Jag ber att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Men situationen är den att de aktieägare som är berörda här — både enskilda företagare och gotlänningar — får en utdelning som är hälften av den de får på banken. Då kan Sven Mellqvist inte i rimlighetens namn säga att detta är en otillbörligt stor utdelning. Nej, bakgrunden är nog att man från socialdemokratiskt håll vill ändra ägarförhållandet i Gotlandsbolaget och göra det helt statligt — vilket trafikutskottet naturligtvis inte vill gå med på.

Herr talman! I den fråga som nu är föremål för riksdagens behandling finns det ingen reservation till utskottets betänkande. Socialdemokraterna har inför utskottets behandling av proposition 1977/78:50 väckt en motion med krav på ett förstärkt fackligt inflytande inför ombyggnader av soprummen i det äldre bostadsbeståndet. Denna motion har utskottet enhälligt ställt sig bakom, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. När frågan om sophämtarnas arbetsmiljö nu har matchats fram till riksdagsbehandling vill jag bara göra några kortare kommentarer från socialdemokraterna. Vi har engagerat oss starkt i denna fråga, och vi har gjort det i nära samförstånd med sophämtarnas fackliga organisationer. Vi kritiserade regeringen som hösten 1976 i sitt förslag till riksdagen inte hade modet att låta de föreslagna ändringarna i byggnadsstadgan omfatta också det äldre bostadsbeståndet. Vi ansåg den utredning som ånyo -— för vilken gång i ordningen har jag svårt att hålla reda på — skulle fundera på sophämtarnas arbetsmiljö fullständigt onödig. Det fanns redan då — det vari december 1976 - ett tillräckligt material för att fatta ett helhetsbeslut i frågan. Ett genomgående argument från borgerligt håll var den gången att ett riksdagsbeslut omfattande all bebyggelse skulle kunna tas i så god tid att bestämmelserna kunde träda i kraft den 1 janauri 1978. Den borgerliga majoriteten bestämde. En ny utredning har tagit fram ännu mera material. Bestämmelserna avser nu också det äldre bostadsbeståndet och föreslås träda i kraft den 1 april 1978. Den propositionen ställer vi oss bakom. I fråga om sakinnehållet finns det emellertid ingenting i regeringsförslaget som vi inte kände till för ett år sedan. Förgäves försökte vi från socialdemokratiskt håll få de borgerliga partierna att förstå att en ny utredning var att slösa med tiden. Det nu aktuella förslaget — som vi alltså tycker är bra — är inte märkvärdigare än att ett beslut kunde ha fattats i december 1976 och trätt 101 På en viktig punkt har propositionsförslaget förbättrats. Det gäller fackets roll inför ombyggnaden av soprummen i de äldre fastigheterna. Redan vid planering av åtgärden — och även i de fall då byggnadslov inte krävs — är det viktigt att fastighetsägaren samråder med representanter för de fackliga organisationerna och hyresgästerna. Enligt vårt sätt att se — och den övertygelsen har bekräftats vid de besök som utskottet har gjort i olika hyresfastigheter i Stockholm — måste såväl sophämtarnas som deras fackliga organisationers medverkan inför förestående ombyggnader tillmätas den allra största betydelse. Det är naturligtvis bra att utskottets borgerliga ledamöter nu också har slutit upp bakom den grundsynen. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll uttalar vi vår tillfredsställelse över de förslag till en förbättring av sophämtarnas arbetsmiljö i hela bostadsbeståndet som riksdagen nu skall besluta om. Vi förväntar oss att fastighetsägarna över lag ställer upp för att snarast förverkliga dessa förändringar i byggnadsstadgan. Från vårt håll kommer vi att mycket närgånget följa utvecklingen på detta område. Skulle det uppstå svårigheter vid genomförandet av de miljöfrågor vi nu diskuterar, kommer vi inom det socialdemokratiska partiet att vara mycket lyhörda inför de krav som i fråga om sophämtarnas arbetsmiljöer kan komma att ställas av deras fackliga organisationer.

Herr talman! Eftersom civilutskottet enhälligt har hemställt ”att riksdagen med bifall till regeringens förslag, med anledning av motionen 1977 78:135 antar vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i byggnadsstadgan”, var det inte planerat att vi skulle ha någon diskussion i kammaren. Jag vill emellertid göra några kommentarer med anledning av det anförande som Oskar Lindkvist höll.

Jag skulle egentligen kunna nöja mig med att hänvisa till vad vi sade när vi diskuterade den föregående propositionen beträffande nya byggnader; då gjorde vi klart att den slutliga utformningen av hur ingreppen skulle ske i befintlig bebyggelse behövde utredas ytterligare.

9 december 1977 Jag vill alltså bara konstatera att den nuvarande regeringen har lyckats att under den korta tid den har suttit lägga fram förslag för att i det — Arbetsförhållan fortsatta praktiska ombyggnadsarbetet lösa frågorna. Jag vill underdena för sophämt stryka att det är angeläget att de verkligen blir lösta, eftersom arbetsför — ningspersonal hållandena är otillfredsställande. Dessa otillfredsställande förhållanden har emellertid funnits under årtionden av socialdemokratiskt regerings innehav. Därför behöver ju Oskar Lindkvist inte känna så stark indignation, och hans kritik mot regeringen för att den saknade mod att omedelbart hösten 1976 lägga fram en proposition för hela området var, som jag tycker, helt obefogad.
Herr talman! Det är bara bra att vi nu har nått en överenskommelse om fackets roll när det gäller arbetsmiljön för sophämtarna. Vad vi kritiserat och fortfarande kritiserar är att det förslag som vi diskuterade här i kammaren den 17 december 1976 borde ha omfattat hela bostadsbeståndet. Det har nämligen sedan dess inte framkommit någonting som förändrar det sakmaterial som vi hade när vi behandlade denna fråga för ett år sedan. Från socialdemokraternas sida varnade vi för att slösa med tiden genom att tillsätta ytterligare en utredning. Det fanns nämligen redan då ett underlag som vi kunde fatta beslut på. Det är där vi satt in kritiken. I dag kan vi konstatera att vi fick rätt. Det har icke framkommit någonting som ändrat sakförhållandena. Det är helt naturligt att vi tycker att det är utmärkt att utskottet och kanske också kammaren sluter upp bakom det förslag som föreligger. Den enighet som nu råder borde det, Kjell Mattsson, med litet god vilja ha varit möjligt att mobilisera redan för ett år sedan.
Herr talman! Enigheten fanns redan då. Vi skrev nämligen i betänkandet att det skulle komma en proposition som knäcker problemen med det befintliga bostadsbeståndet. Att det bakomliggande sakmaterialet inte har förändrats är ju alldeles självklart. Förhållandena var konstaterade.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om hemvärnsoch frivilligavdelningen vid Upplands regemente, i enlighet med uppfattningen hos berörda frivilligorganisationer, kommer att vara lokaliserad till Uppsala även efter förbandets flyttning till Enköping. Jag vill först erinra om att riksdagsbeslutet år 1974 om flyttning av S 1 till Enköping avsåg hela myndigheten med undantag för vissa särskilt angivna delar. Hemvärnsoch frivilligavdelningen nämndes inte i sammanhanget. Chefen för Upplands regemente är försvarsområdesbefälhavare inom såväl Uppsala som Västmanlands försvarsområden. Förutom hemvärnsoch frivilligavdelningen i Uppsala ingår i förbandet även en hemvärnsoch frivilligavdelning som är lokaliserad till Västerås. Chefen för armén har föreslagit att även den verksamhet som bedrivs härifrån skall samlas till Enköping då S 1 flyttar dit. Frågan övervägs f. n. inom försvarsdepartementet. I detta sammanhang kommer organisationen för hemvärnsoch frivilligverksamhet inom båda försvarsområdena att prövas, varvid även frågan om hemvärnsoch frivilligavdelningens i Uppsala lokalisering kan komma att aktualiseras.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Efter riksdagsbeslutet om flyttning av S 1 från Uppsala till Enköping, ett beslut som det inom parentes sagt finns all anledning att beklaga, har frågan om frivilligorganisationernas plats i verksamheten ägnats stort intresse. I januari 1975 skrev företrädaren för Östra Sveriges personaltjänstsförening, Upplands befälsutbildningsförbund, Upplands lottaförbund, Sveriges kvinnliga bilkårer Fo 47 och Frivilliga automobilklubben till chefen för S 1 och förordade ”på det starkaste” att hemvärnsoch frivilligavdelningen även i fortsättningen skulle lokaliseras till Uppsala. I skrivelsen hävdar man att det är tveksamt om rekryteringsunderlaget i Enköping medger en flyttning av resp. förbundsledning dit och att samverkan med övriga regionala myndigheter skulle försvåras av en sådan lösning. Behåller man förbundsledningarna i Uppsala men flyttar frivilligavdelningen försvåras de dagliga kontakterna mellan förbundsfunktionärerna och frivilligavdelningen. I skrivelsen heter det om detta alternativ: ”Resp. funktionär måste helt enkelt avsätta en del av eller hel arbetsdag för att resa till Enköping för att lösa uppkommande problem även av trivial natur. Det kan ifrågasättas om föreningsoch förbundsfunktionärer är villiga att offra tid och arbetsinkomst för detta. Det är en mycket stor risk att verksamheten då avklingar inom frivilligorganisationerna och får en mycket begränsad omfattning i Uppsala.” Liknande synpunkter framfördes vid en uppvaktning av chefen för armén i mars 1976. Erfarenheten visar, sade man där, att befälskadern vid S 1 på grund av sin specialisering endast i begränsad omfattning åtar sig uppgifter som frivilliga instruktörer. Liksom hittills och sannolikt i än högre grad i framtiden kommer universitetsstuderande att engageras som instruktörer. De för verksamheten direkt ansvariga inom hemvärnsoch frivilligavdelningen måste därför verka för rekrytering av instruktörer i Uppsala och måste vara anträffbara där vid varierande tidpunkter för att handleda instruktörerna. Jag är medveten om att man kan ta upp andra aspekter än vad jag gjort nu. Men de argument från frivilligorganisationerna som jag har fört fram här är mycket starka. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa argument när man gör den sista prövningen. Försvarsministern säger nämligen i svaret att frågan om avdelningens lokalisering kommer att prövas inom försvarsdepartementet. Någon låsning har alltså inte skett ännu. Jag tycker att detta för dagen är ett tillfredsställande svar och vill uttrycka förhoppningen att försvarsministern vid prövningen kommer att beakta de starka argument som framförts av frivilligorganisationerna inom Uppsala försvarsområde och som jag här har gjort mig till tolk för.

Herr talman! Sven Lindberg har frågat mig om jag anser att hittills gällande principer även skall gälla i framtiden när det är fråga om att avstå mark för militära ändamål. Jag anser inte att det finns någon anledning att ändra på gällande principer för anskaffning av mark för militära ändamål. Mitt svar på frågan är alltså ja. Av Sven Lindbergs redogörelse för bakgrunden till sin fråga framgår dock att han egentligen avser något annat. Han vill veta om jaganser att markägare som måste avstå mark till försvaret skall kunna få mark som tillhör staten som ersättningsmark. Detta är en fråga som jag inte kan ge något generellt svar på och som inte heller kan anses vara av principiell natur. Till sådana frågor måste man enligt min mening ta ställning från fall till fall i samband med genomförandet av beslutade markförvärv. Jag anser dock att staten tillhörig mark,t.ex. domänmark, bör kunna lämnas i utbyte mot mark som tas i anspråk av försvaret under förutsättning att goda skäl talar för detta.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Min fråga gällde blott och bart om nu gällande principer skall råda och ingenting annat. Jag har fått ett svar som till en början är tillfredsställande, alltså svaret ja. Om försvarsministern hade stannat där kunde jag ha varit helt nöjd med frågesvaret, men han gör utvikningar och talar om att det kan finnas anledning till att domänverket i vissa fall avstår från mark. Då kommer man tillbaka till det som var anledningen till att jag ställde frågan. Den gjorda framställningen i det här aktuella sammanhanget har oroat domänverket och Skogsarbetareförbundet, på grund av att nya principer skulle införas som innebär att domänverket i huvudsak skall svara för mark som skall avstås för försvarsändamål.

Jag vill hålla med försvarsministern om att det i vissa fall kan vara både nödvändigt och bra att ta upp en diskussion om markarrondering vid sådana här tillfällen. Men om man avser att införa någon ny princip om att domänverket skall vara med och svara för en markkompensation gentemot andra ägarkategorier kan det få väldigt olyckliga konsekvenser. I det aktuella fallet gäller det 476 hektar som ägs av 35 privata skogsägare, eller knappt 14 hektar per ägare, alltså en mycket olycklig markarrondering. Det finns i det här sammanhanget inget skäl för att domänverket skulle avstå från en god arrondering på andra håll. Mot bakgrund av vad de borgerliga partierna uttalat rent principiellt i de här frågorna beträffande krav på att domänverket skall avstå mark, kvarstår min oro efter det svävande svar som försvarsministern lämnade på slutet. Jag skulle önska ett klargörande av vad han avser.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det här inte är någon principfråga. Tidigare har det lämnats ersättningsmark när så varit lämpligt, och min uppfattning är att i de fall där man finner lämplig ersättningsmark hos domänverket skall man kunna utnyttja sådan. Det finns faktiskt en del områden i det här landet där domänverkets markinnehav inte har en god arrondering och där detta kan vara lämpligt. Jag kan inte gå in och kommentera det aktuella ärende som herr Lindberg har som bakgrund till sin fråga därför att det handläggs i försvarets fastighetsnämnd. Jag kan inte komma med någon pekpinne i någondera riktningen. Men jag måste säga att även med nuvarande principer skall det finnas möjlighet att lämna ersättningsmark.
ekonomiska Herr talman! Jag håller gärna med försvarsministern om att man i varje — grundtrygghet enskilt fall skall gå in och se hur det hela kan lösas på bästa sätt i förhållande till markarronderingar. Om man däremot ville ge sig in och ändra principerna så att man ställer högre krav på domänverket än på andra ägarkategorier så skulle det vara mycket olyckligt. Jag tolkar försvarsministerns senaste inlägg som ett klart bejakande av att nuvarande principer skall gälla även i fortsättningen. Är det rätt tolkat så är jag nöjd med svaret.

Herr talman! Per-Eric Ringaby har frågat mig om jag kan bekräfta regeringens avsikt att gjorda utfästelser gentemot folkpensionärerna skall infrias. Gösta Andersson och Per Gahrton har i interpellationer frågat om jag är beredd att redovisa regeringens inställning i fråga om pensionärernas grundtrygghet och att garantera att fattade beslut om framtida pensionshöjningar står fast. Jag besvarar frågan och interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill först slå fast att Sveriges 1,8 miljoner folkpensionärer är lagligen tillförsäkrade pensionsförmåner som är värdesäkrade genom anknytning till det s.k. basbeloppet. Detsamma gäller de ca 1 miljon pensionärer som dessutom har pension från ATP. Det innebär att pensionsbeloppen automatiskt höjs när förändringar i den allmänna prisnivån registreras genom konsumentprisindex. Pensionärerna intar genom detta system för kompensation vid prishöjningar en särställning jämfört med många andra grupper. Värdesäkringen medför givetvis också betydande automatiska kostnadsökningar. Icke desto mindre vill jag understryka att det står helt klart att detta är en lagfäst rättighet som inte får rubbas. Detta framgår även av regeringsdeklarationen den 6 oktober 1976, där det bl.a. slås fast att de 107 garantier som getts om värdesäkring av pensionerna skall infrias. I denna fråga torde det också råda en allmän politisk enighet. Utöver vad som följer av värdesäkringen och det ökande antalet pensionärer har utvecklingen inom pensionsområdet under de senare åren kännetecknats av mycket omfattande och kostnadskrävande reformbeslut som i väsentliga delar kunnat fattas under politisk enighet. Jag vill här peka på den höjning av folkpensionens grundbelopp som genomfördes den 1 januari 1975. Folkpensionen för en ensampensionär höjdes då från 90 till 95 96 av basbeloppet och från 140 till 155 26 av basbeloppet för två makar. Den 1 juli 1976 sänktes den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 år, samtidigt som det blev större möjligheter att individuellt välja tidpunkt för pensionering mellan 60 och 70 års ålder. Vidare har de folkpensionärer som saknar ATP eller har låg ATP tillförsäkrats årliga standardförbättringar genom pensionstillskott, som fr.o.m. den 1 juli 1976 årligen höjs med 4 926 av basbeloppet till dess pensionstillskotten tillsammans med eventuell ATP uppgår till 45 96 av basbeloppet. Förtidspensionärer som saknar eller har låg ATP är tillförsäkrade dubbla pensionstillskott och får alltså ett årligt standardtillskott med 8 926 av basbeloppet upp till 90 926 av basbeloppet. De årliga höjningarna av pensionstillskotten avser tiden fram till år 1981. Då kommer alla ålderspensionärer att utöver folkpensionens grundbelopp vara tillförsäkrade ATP eller pensionstillskott motsvarande minst 45 926 av basbeloppet. Förtidspensionärerna är på motsvarande sätt tillförsäkrade tillskott med 90 26 av basbeloppet. Jag vill även här slå fast att det av riksdagen fastställda programmet för årliga standardförbättringar genom pensionstillskotten givetvis skall fullföljas. Även i denna fråga torde det råda en betydande politisk enighet. Här kan också nämnas att sedan den 1 november 1976 har pensionärerna kompenserats för prisstegringar vid fyra tillfällen. Därutöver höjdes pensionstillskotten den 1 juli 1977. En ensamstående ålderspensionär med fullt pensionstillskott har därigenom från november 1976 till december 1977 fått en ökning av pensionens årsbelopp med 2152 kr. till 14 632 kr. Frågan om den fortsatta reformverksamheten på pensionsområdet behandlas av den parlamentariskt sammansatta pensionskommittén. Kommittén har bl.a. haft i uppdrag att pröva frågan om en särskild standardsäkring av pensionerna utöver vad som följer av nuvarande bestämmelser. Kommittén har i sitt senaste betänkande avstyrkt att man f. n. inför någon form av generell standardsäkring inom den allmänna pensioneringen, bl.a. mot bakgrund av de mycket omfattande kostnadsbindningarna som skulle följa av en sådan standardsäkring. Pensionernas standardutveckling bör enligt kommittén liksom hittills få bestämmas genom gång efter annan återkommande politiska beslut. Kommittén anser att utöver den nu pågående utbyggnaden av pensionstillskotten liksom den successiva framväxten av ATP bör de resurser som i rådande ekonomiska läge är tillgängliga för förbättringar för pensionärerna koncen treras till de områden där behoven är mest framträdande. Kommittén — Nr 45 pekar därvid på behovet av att prioritera en kraftig utbyggnad av sjuk Fredagen den vården för äldre, särskilt långtidssjukvården och hemsjukvården. 9 december 1977 Kommittén behandlar också nuvarande system för värdesäkring av — pensionerna. Kommittén anser att detta fungerar tillfredsställande och Om pensionärernas finner därför inte skäl att föreslå någon ändring på denna punkt. ekonomiska Pensionskommitténs betänkande har remissbehandlats och övervägs grundtrygghet f.n. inom socialdepartementet. Jag kan därför inte nu gå närmare in på de frågor som kommittén har behandlat. Jag vill emellertid avslut ningsvis återigen framhålla att de garantier som getts om värdesäkring pensionstillskotten står fast och skall fullföljas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det innebar ett klarläggande och lugnande besked till landets folkpensionärer. Ingen har längre anledning att leva i oro över att den vanliga folkpensionärens standard är hotad. Det hade också varit rätt orimligt om de grupper som lagt grunden till vårt välfärdssamhälle hade blivit tvungna att göra stora uppoffringar för att vi skulle få ordning på en del ekonomiska problem i landet. Det hade varit både moraliskt och politiskt ansvarslöst att slå till mot gruppen vanliga folkpensionärer. De klara besked som statsrådet gett i olika uttalanden och i interpellationssvaret visar att vissa socialdemokratiska tidningar haft fel, när de sökt beskylla Rune Gustavsson för att han ställt upp bakom kravet på standardsänkningar för folkpensionärerna. Svaret i dag visar tydligt att det var ett dåligt propagandaspel som dessa tidningar ägnade sig åt. Kanske man på det sättet ville rädda Gunnar Nilsson ur en svår politisk situation? I varje fall åstadkom Gunnar Nilssons utspel stor oro bland många pensionärer. Ur den synvinkeln var det ett olyckligt uttalande. Om jag tolkat syftet med Gunnar Nilssons uttalande rätt, så ville han diskutera dels en prioritering av de resurser som bör användas för pensionärerna, dels hur vi kan finna lösningar på de ekonomiska problemen i landet. Det här är problem och framtidsbedömningar som inte någon politiker har rätt att smita ifrån. Ingen av oss får ta på skygglappar inför prioriteringar och avvägningar, som kan vara politiskt besvärliga men som är nödvändiga. Det vore därför fel att kritisera Gunnar Nilsson för att han varit modig nog att dra upp den här debatten. Alla politiker som förutsättningslöst söker efter mediciner som kan bota vår ekonomiska sjuka har vi all anledning att uppmuntra. Men i sin ambition att föra denna debatt har Gunnar Nilsson såvitt jag kan förstå råkat ut för två missöden. För det första deltog Gunnar Nilsson i en skrämselpropaganda i valrörelsen 1976, där han sökte uppvigla landets folkpensionärer. Då drog politikern Gunnar Nilsson till med en del skamgrepp. Han försökte då få folk att tro att ett regimskifte skulle vara ett direkt hot mot vanliga folkpensionärers pensioner. Nu 109 har Gunnar Nilsson själv fastnat i den rävsax som han gillrade i valrörelsen 1976. Det propagandaspel som han då deltog i har i viss mån skadat hans förtroendekapital i den här frågan. Här ligger väl också förklaringen till att syftena med hans utspel inte blev riktigt rättvist behandlade i massmedia. Nu får den socialdemokratiske politikern Gunnar Nilsson skylla sig själv att det gick snett i massmediadebatten. Han bäddade illa för sig redan i valrörelsen 1976. Det andra misstaget Gunnar Nilsson gjorde var att han diskuterade pensionärerna som en i stort sett enhetlig grupp. Tror man att alla pensionärer har samma standard, så hamnar man snett i debatten. Jag har då lätt att förstå att många vanliga pensionärer med låga pensioner blir oroade. Hade Gunnar Nilsson däremot klarat ut att den vanliga folkpensionären rimligtvis inte har något utrymme för uppoffringar, så hade nog debatten blivit mera seriös. Såvitt jag kan förstå bör man dela in pensionärerna i minst fem grupper, om man skall få ett rättvist underlag för bedömningen av deras standard. För det första har vi folkpensionärer som känt sig slitna och tagit ut sin folkpension i förtid och därför lever med en relativt kraftigt reducerad folkpension. För det andra har vi grupper av folkpensionärer som inte får del av standardtillväxten genom att man inte får något pensionstillskott. En tredje grupp har vanlig folkpension samt pensionstillskott. Ingen av de här tre grupperna har såvitt jag kan förstå något utrymme för att göra uppoffringar åt andra grupper. Däremot kan man diskutera ett par andra pensionärsgrupper, som har och kommer att få en avsevärt högre standard. Dels gäller det en växande grupp pensionärer som kommer att få betydande ATP-pensioner, dels ATP-pensionärer som dessutom har förmåner av olika pensionsförsäkringar. Alla vet att många av dessa försäkringar har tecknats under mycket gynnsamma skattevillkor. För de två senare grupperna finns det fördelningspolitiska och starka solidaritetsmotiv till att dessa bör göra vissa uppoffringar. Om det sedan sker i form av resurser till en bättre åldringsvård eller i form av bidrag till att lösa våra ekonomiska problem har inte så stor betydelse. Det finns ingen anledning att direkt öronmärka pengarna. Är man överens om de här huvudprinciperna — att det finns folkpensionärer vilkas ekonomiska grundtrygghet måste garanteras samt bättre ställda pensionärer, så får man sedan gå över till att diskutera vilka metoder man bäst kan använda för att åstadkomma en bättre fördelning. Det är knappast motiverat av jämlikhetsskäl att kraftigt subventionera vården för pensionärer som har hyggliga pensionsförsäkringar eller goda ATP-pensioner. Borde man inte också analysera skattesystemets effekter? När vi har en statsskatt som är så pass låg att den ligger kring 2-5 26 på inkomster som är relativt hyggliga, i jämförelse med vanliga folkpensionärers inkomster, måste man fråga sig om fördelningseffekterna är riktiga. Jag vill naturligtvis inte göra anspråk på att kunna skissera någon färdig lösning, men nog finns det skäl att genomlysa dessa och liknande frå Nr 45 geställningar. Fredagen den Det vore dumt av oss politiker, om vi inte insåg att vi alla lever i 9 december 1977 en tid som kräver mycket noggranna prioriteringar. Vi får helt enkelt I inte leva med en lättsinnig förhoppning om att nya, stora resurser kommer - Om pensionärernas att rinna över oss. Vi tvingas i stället att bita i det sura äpplet och lära — ekonomiska OSS att använda resurserna på ett vettigt sätt. Då får vi inte heller vara — grundtrygghet främmande för att söka nya fördelningsinstrument. I den debatten får vi också lära oss begripa att mycket pengar i plånboken inte alltid är detsamma som välfärd. Den pensionär som har behov av vård men som saknar hemhjälp eller sjukvård kan inte uppleva någon större välfärd, trots att pensionen kanske är hög. Det finns säkert många pensionärer som inser att det är ett stort intresse för den äldre generationen att samhället kan garantera en god vård. Men det bör inte heller finnas någon målkonflikt mellan en bevarad grundtrygghet för alla pensionärer å ena sidan och en förbättrad åldringsvård å den andra. Lika litet bör dessa mål stå i strid med att medborgare med höga pensioner drar sitt strå till stacken för att säkra samhällsekonomin.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Beskeden är rimligt klara och i huvudsak tillfredsställande. Givna löften till pensionärerna kommer att hållas. Jag har valt att ställa en interpellation men kunde ha nöjt mig med en enkel fråga. Interpellationen valde jag med en klar avsikt — att ge den verkliga adressaten, eller någon företrädare för hans parti, en chans att förklara sig, ty den verkliga adressaten här är ju inte socialministern. Jag har inte tvivlat på att den här regeringen skulle stå för sina löften till pensionärerna. Den verkliga adressaten är, som alla förstår, LO-chefen och den socialdemokratiska riksdagsmannen Gunnar Nilsson. Låt mig gå drygt ett år tillbaka i tiden. Då pågick en hård valdebatt. I annonser över hela landet uppmanade socialdemokraterna väljarna: Rösta inte bort tryggheten. Det var inget tvivel om vem som skulle utgöra hotet mot tryggheten — det var de nuvarande regeringspartierna, alla tre utan undantag. Och i agitationen fyllde man på med insinuationer om att särskilt pensionärerna borde känna sig oroliga inför ett regeringsskifte. I ett tal i Bjurholm i Västerbotten den 21 augusti 1976 sade dåvarande socialministern Aspling: ”Nu får man tydligen också se upp med centern och folkpartiet när det gäller pensionspengarna.” Han antydde också att mittenpolitiken skulle kunna innebära, som han uttryckte det, att man ”ställer folkpensionärerna på gatan”. Mot den bakgrunden var det minst sagt förvånande när den första politiker som öppet antydde att samhället så snart det blir litet kärvt i ekonomin måste börja se över sina utfästelser till pensionärerna blev en ledande socialdemokrat — Gunnar Nilsson. 111 När jag först på ett politiskt möte fick uttalandet refererat av oroliga pensionärer, trodde jag inte att det kunde vara sant. Ni måste ha missuppfattat, sade jag. Då jag sedan tvingades inse att det var sant, begrep jag ingenting. Men så träffade jag en riktigt klurig äldre man, enligt honom själv f.d. socialdemokrat. Han hade funderat ungefär så här: Varför agiterade socialdemokraterna så fruktansvärt hårt i valrörelsen om att de nuvarande regeringspartierna skulle utgöra ett hot mot pensionärernas trygghet? Ja, det var naturligtvis i hopp om kortsiktiga röstvinster, men kanske också för att förbereda marken för en situation då de själva i regeringsställning skulle välja att hjälpa de stora, starka aktiva löntagargrupperna på pensionärernas bekostnad. Då skulle de ju kunna hänvisa till att det skulle ha blivit ännu värre med en s.k. borgarregering. Men nu kom borgarregeringen, och den hotade inte pensionärernas trygghet ett dugg, tvärtom har den förstärkts på flera områden. Vad gör man då, sade den klurige äldre mannen - om man tror på fortsatta kärva tider, om man hoppas själv få makten i framtiden, om man har bestämt sig för att satsa på de stora starkt organiserade grupperna i stället för på pensionärerna? Jo, man försöker naturligtvis locka de dumma borgarna att ta första steget. Och hur skall det gå till? Jo, man försöker inbilla dem att de skulle kunna få stöd från oppositionen om de börjar strama åt för pensionärerna. Man vet ju att budgetsituationen är kärv, man vet att pensionärsförmånerna är en stor bit, man vet att ett sådant bud skulle vara lockande för varje regering i en budgetkris. Man hoppas i varje fall det. Men det tar naturligtvis tid innan något sådant kan löpa genom alla irrgångar. Tanken måste först väckas. Sedan tar det tid innan den mognar. Inte till den närmaste budgeten — men kanske till nästa. Kanske kan man lura borgarna att göra något i valårsbudgeten som drabbar pensionärerna - i tron att de kan göra det i enighet. Och visst skulle de kunna göra det i någon sorts enighet i riksdagen. Men sedan, i valrörelsen — då skulle alla pensionärer ha fått känna på en åtstramning. Då är frågan, sade den här klurige äldre mannen: Hur planterar man en sådan här tanke? Ja, någon mycket framträdande socialdemokrat måste göra det. Men samtidigt någon som inte skakas alltför mycket av det, som inte begår politiskt självmord på kuppen. LO-chefen — genialt. Han har inte sin verkliga bas i partiet och i riksdagen utan i fackföreningsrörelsen, bland de aktiva som skulle gynnas av hans linje. Och så dementerar partiledaren. Men ändå är fröet sått. Frågan är då bara om det finns någon i regeringen som blir lurad. Så långt min tillfällige reskamrat. Jag förutsätter att regeringen inte ramlar i några sådana fällor, varken verkliga eller skenbara. Men samtidigt är det klart att det finns oroande tecken på att den uppslutning kring pensionärerna som fanns förr inte längre är så självklar och total. Pensionskommittén skulle t.ex. se över möjligheten att skapa en bättre Nr 45 standardtrygghet. Det har man på grund av det ekonomiska läget avstått Fredagen den från att göra. 9 december 1977 Skatteutredningen talar nu om att de summor utöver folkpensionen som är skattefria för pensionärerna på sikt inte kan behållas. Man talar . Om pensionärernas om att pensionärerna skall behandlas som andra. Och socialministern ekonomiska hade också i sitt svar en formulering om att pensionärerna genom vär = grundtrygghet desäkringen intar ”en särställning jämfört med många andra grupper”. Javisst, pensionärerna över lag intar i många avseenden en särställning.

Och de står bara för 14 96 av landets konsumtion, trots att de tillsammans utgör 20 96 av befolkningen. Så nog intar pensionärerna en särställning. Och visst vore det bra om de kunde integreras med oss andra. Visst vore det bra om de inte skulle behöva särpräglade kompensationsformer. Men är verkligen en värdesäkrad pension en särpräglad kompensationsform? Låt mig citera ur PRO-kongressens senaste uttalanden. Jag väljer PRO i detta fall i stället för den andra pensionärsorganisationen, eftersom PRO med f. d. LO-chefen Arne Geijer som ordförande rimligen torde stå Gunnar Nilsson närmare. PRO-kongressen 1977 säger bl.a.: ”Kongressen kräver att pensionärerna — både folkpension och ATP — skall ha en med andra inkomstgrupper jämförbar standardutveckling och uttalar sin djupa och bittra besvikelse över Pensionskommitténs förslag om att sådan garanti icke skall ges. Kongressen finner det också i hög grad anmärkningsvärt att Pensionskommittén som skäl för sitt anslag i denna fråga betonat att pensionärernas standard måste hållas nere för att ge utrymme för vårdmöjligheter till pensionärer. Ett cyniskt betraktelsesätt, som det inte finns motsvarighet till i något annat sammanhang. Vi uttalar vår förkastelse över pensionskommitténs orimliga ställningstagande även när det gäller värdebeständigheten. Pensionskommitténs avslag på kravet om en värdebeständighet, som helt täcker in kostnadsfördyringar, finner kongressen anmärkningsvärt. Det nuvarande systemet innebär en fortlöpande värdeminskning, som medför att pensionärernas standard försämras.” Socialministern vill inte nu uttala sig om pensionskommitténs förslag, och det kan vara rimligt. För egen del vill jag dock konstatera: 113 ekonomiska grundtrygghet Det är uppenbart att pensionärerna har anledning att känna oro — inte på kort sikt, inte för denna regerings politik under de närmaste åren, men inför framtiden och framför allt om den politiska makten skulle återtas av de krafter som främst företräder de välorganiserade, starka och aktiva grupperna i samhället. Men också pensionärerna är potentiellt starka. 1,8 miljoner myndiga människor skulle kunna bli en väldig kraft i samhället. Det är glädjande att pensionärsorganisationerna växer sig allt starkare och ställer allt radikalare krav. Det är bra — ty en sak påvisar Gunnar Nilssons antydningar tydligt: När det är kärvt i ekonomin, då skall de svaga inte utan vidare lita på de starkas solidaritet, då finns det ingen säkrare trygghet än den som kommer ur den råa organisatoriska styrkan — det gäller i det här samhället också pensionärerna.

Herr talman! Jag har ställt en kort fråga och kommer att göra ett kort inlägg här från talarstolen. Inte bara jag själv utan främst naturligtvis landets många äldre människor som slutat sitt aktiva arbete måste känna glädje över den förklaring som det för pensionärerna närmast ansvariga statsrådet gjort från den här talarstolen i dag. Jag tackar för den. Det är främst den stora skara äldre människor som bara har folkpension, pensionstillskott eller en liten tilläggspension att leva på som jag tänker på i det här sammanhanget. Bortsett från den del av bostadskostnaderna som täcks av de kommunala bostadstilläggen skall ju folkpensionen räcka till alla konsumtionsbehov hos pensionärerna, och då blir det sannerligen inte mycket att pruta på. Om många människor ändå kanske tycker att dessa pensionärer klarar sig hyggligt ekonomiskt, så beror detta på att de äldre är vana vid att leva sparsamt och försöka klara sig själva. Dagens äldre är uppvuxna i en sådan anda. Men vi skall inte förledas att tro att dagens pensionärer har en ekonomisk standard som är högre än den verkligen är. Låt oss inte glömma att alla inkomsttagare här i landet skulle klara sig utomordentligt bra, om de levde lika försiktigt som de flesta pensionärer gör! Vi skall heller inte glömma att de äldre i samhället är många och kommer att bli flera i förhållande till aktiva. De äldres köpkraft får därmed en stor samhällsekonomisk betydelse. Förutom att här finns rättviseskäl — rent sociala skäl, alltså — är det viktigt för hela samhällsekonomin att pensionärernas köpkraft hålls uppe. Det är så viktigt att våra äldres standardförbättringar måste prioriteras högt jämfört med övriga generella sociala reformer. Till sist, herr talman, en liten randanmärkning, något vid sidan av ämnet. Jag är glad över att vi alla här i dag är eniga om att pensionärernas ekonomiska standard måste bibehållas och helst förbättras. Men allt är ju inte bara ekonomi här i livet. En ekonomisk trygghet utan rättstrygghet blir helt meningslös. Jag vill sluta med att säga att jag känner en djup oro inför den ökande = Nr 45 aggressivitet och våldsmentalitet, inte minst mot våra gamla, som vi Fredagen den i dag alltför ofta blir påminda om. Kan jag i kampen för denna rätts 9 december 1977 trygghet för våra gamla även räkna med stöd av Per Gahrton? — Om pensionärernas Socialministern RUNE GUSTAVSSON: ekonomiska Herr talman! Endast några små kommentarer. Det råder enighet i = grundtrygghet denna fråga. Flera uttalanden har ju gjorts under den senaste veckan som vittnar därom. Efter dessa diskussioner hoppas jag att landets pensionärer kan känna den trygghet som det var avsikten att ge när vi fattade beslut om både värdesäkringen och de standardökningar som vi kan ge genom pensionstillskotten. Jag tror att det råder någon begreppsförvirring. Man talar om värdesäkring och standardsäkring. Jag tror att det är viktigt att hålla dessa begrepp isär. I svaret till herr Gahrton har jag åberopat att kompensationen vid prishöjningar utgör något av en särställning. När index stiger med 3 enheter sker en automatisk utlösning. I mitt svar redovisade jag också för hur detta utvecklats under det år som har gått. Pensionskommittén har sagt att den i nuvarande ekonomiska läge gör en annan prioritering. Jag har framhållit att jag nu inte vill ta ställning till detta, eftersom vi behandlar remissvaren i departementet. Gösta Andersson åberopar tidningsskriverier och nämner ett inlägg i Aftonbladet. I detta säger man att socialministern är på samma linje som Gunnar Nilsson. Jag reagerade mot detta och skrev ett bemötande till Aftonbladet, vilket tidningen emellertid vägrade att ta in. Min informationssekreterare var i telefonkontakt med tidningen tre gånger, men trots detta vägrade tidningen att ta in mitt bemötande därför att det som stod där inte täckte vad jag hade sagt i TV-inslaget. Jag har, herr talman, ingenting mer att tillägga men hoppas att den debatt som förts under senaste tiden också bringat klarhet.

Herr talman! När det gäller pensionärernas särställning är jag överens med socialministern om att det naturligtvis är en sorts särställning att man har denna inbyggd. Vad jag ville betona är att hela pensionärssituationen i vårt samhälle är en särställning. Det är en särställning socialt, och det är också en särställning ekonomiskt. Det är en särställning när det gäller många av de formella trygghetsbegrepp som vi andra har. Då är det ganska rimligt och utgör själva förutsättningen för hela pensionssystemet att man kompenserar med en särställning som innebär att man över huvud taget har pension. Det är ju också en sorts särställning. Därför får man inte enligt min mening rycka ut och betona en viss särställning som gäller förmånerna utan att i så fall också betona hela den särställning som i sin helhet ändå är till nackdel för pensionärerna. Den gör att de som grupp betraktad kanske är en av de mest eftersatta i samhället. 115 ekonomiska grundtrygghet Jag har sett att en hel del socialdemokrater — icke så få med facklig anknytning -— gjort oss som hittills talat den stora äran att lyssna på oss. Jag förutsätter att någon av dem kommer att ta till orda. Det är ju dock så att ni måste någonstans i grund och botten välja.

Eller står ni på den sida som PRO med väldig slagkraft har deklarerat och som inte ger något som helst utrymme för en sådan tolkning av den ekonomiska situationen? På den sidan kräver man tvärtom dels att värdebeständighetsreglerna skall förbättras därför att de befintliga reglerna inte fullt ut ger värdebeständighet, dels att det därtill skall garanteras en standardutveckling som motsvarar utvecklingen för andra grupper i samhället. Man gör den analysen att pensionärerna över lag har släpat efter under 1970-talet. Detta är en valsituation där man inte kan stå på båda sidor samtidigt.
Herr talman! Jag förstår att Per Gahrton vill ha svar på denna fråga av någon från socialdemokratiskt håll, eftersom han uppenbarligen räknar med att det är vi som har hand om regeringsansvaret då frågan blir aktuell, då man skall ta slutlig ställning till det kommittébetänkande som socialministern inte har velat ta ställning till i dag. Jag tog inte till orda för att lugna landets folkpensionärer. De har ju erfarenhet att bygga på, och de vet var socialdemokratin står i pensionsfrågan. De hart.ex. i klart minne hela striden om ATP. Jag såg inte vare sig Per Gahrton eller socialministern som några vidare kämpar på barrikaderna när vi löste denna viktiga fråga. Men jag vill slå fast att ingen har ifrågasatt — vare sig från LO eller från partiet — de utfästelser som vi från socialdemokratins sida har givit. Det var i själva verket onödigt för oss att säga att de utfästelser vi har lämnat om standardtillägg och priskompensation självfallet står fast. Vi har inte tagit ställning till alla detaljer i det kommittéförslag som nu föreligger till behandling, och det var ju det som Gunnar Nilsson diskuterade. Jag har ingen anledning att försvara Gunnar Nilsson, för det gör han själv. Jag tycker emellertid att det är ett rätt underligt sätt att utnyttja interpellationssystemet, inte för att tala med regeringen — den tror man uppenbarligen inte på — utan för att ställa frågor till Landsorganisationens ordförande. Det är ett tillägg som jag vill göra. Herr Gahrton påstår att vi hade skrämt folkpensionärerna — att de inte skulle få sina förmåner om vi fick en borgerlig regering. I själva verket byggde vi det på ett yttrande av Per Gahrtons egen partiledare den 24 februari 1976 om moderaternas skatteförslag. Moderaterna skulle ingå i den borgerliga regeringen och tillsammans med Per Gahrton utforma skattesystemet. Herr Ahlmark sade — och det vill jag ha in i protokollet: ”Moderaternas löfte om skattesänkning kan bara klaras genom att man antingen avskaffar försvaret eller ställer pensionärerna på gatan” — och jag säger att moderaterna går inte med på att avskaffa försvaret.

Herr talman! Det var väl i alla fall Gunnar Nilsson som drog i gång den här debatten, Ingemund Bengtsson! Av Gunnar Nilssons första inlägg framgick det ändock att han var ute och tummade på värdesäkringen. Sedan har Gunnar Nilsson gjort ett tillrättaläggande. Han fick in sitt bemötande i Aftonbladet, vilket jag inte fick. Det är en litet märklig journalistik. Det fanns väl någon anledning till att socialdemokratiska riksdagsledamöter och partiordföranden gav sig ut och dementerade. Jag utgår ifrån att vi nu är överens, för nu har man gett så klara besked att den här frågan kan vara utagerad. Ingemund Bengtsson! Jag tror inte att Ingemund Bengtsson under sin tid som statsråd i olika departement gick upp i riksdagens talarstol och talade om vad det skulle stå i en eventuell proposition, medan man i departementet höll på att behandla de remissvar som var inkomna med anledning av en viss utredning. Vi har fått in remissvaren på pensionskommitténs betänkande, och jag har sagt att eftersom vi nu håller på att behandla dem kan jag inte här ta någon ställning.

Herr talman! Ingemund Bengtsson väljer att försöka slingra sig undan en besvärlig problematik, bl.a. genom ofullständiga citat från förra valrörelsen. Det är riktigt att vi sade att den skattepolitik som moderaterna då stod för skulle kunna skapa stora problem, och den exemplifieringen gjordes som Ingemund Bengtsson här citerade. Men vi sade också: Vi går inte med i en regering som skall genomföra moderaternas skattepolitik. Praktiskt taget det första vi gjorde i regeringsställning var också att lägga fram skatteförslag som i allt väsentligt byggde på mittenpartiernas skattepolitik. Ingen kan hävda, vilken kritik ni än riktar mot vår skattepolitik, att det är den moderata skattesänkningspolitiken som vi fört. Så långt det upplästa citatet. Men man gick inte ut till pensionärerna och sade att det var ett hypotetiskt resonemang, utan man gick ut och sade till pensionärerna: Blir det en ny regering då — med citat från Sven Aspling — är det risk för att man ställer folkpensionärerna på gatan. Är det inte ett sätt att skrämma upp människor, så vet jag inte hur man skall bära sig åt för att göra det. Det är väl så, vilket Ingemund Bengtsson borde veta och socialministern redan slagit fast, att ministrar inte gärna skall föregripa remissbe ekonomiska grundtrygghet ekonomiska grundtrygghet handlingen av stora och viktiga utredningar. Men det hindrar ju inte riksdagsmän från att ha åsikter och delta i den offentliga debatten. Då gäller det denna centrala fråga: Kan vi på litet längre sikt räkna med att pensionärerna som kollektiv skall kunna känna samma typ av solidaritet som de har kunnat lita på under en ganska lång tid? Eller är det så att de stora, starka, väl organiserade grupperna så att säga skall göra comeback och kräva tillbaka en del av den solidaritet som de tidigare har givit? Kommer vi politiker i så fall att glömma bort att vi har som en huvuduppgift att stå för deras intressen som inte kan svara för dem så väl själva? Skall vi uppamma sådana stämningar som kan komma solidariteten att svikta, eller skall vi tvärtom försöka hålla dem tillbaka och fortfarande stå på de relativt sett svagastes sida? Det är den centrala punkten. Det är ingen här i dag som hävdar, efter den debatt som förts, att pensionärerna skulle behöva vara oroliga för de närmaste åren. Ingen hävdar att de skall behöva vara oroliga med den nuvarande regeringen. Men jag hävdar att de har anledning att vara oroliga i en framtid, om makten skulle återtas av dem som har antytt att de främst ställer sig på de stora, starka löntagarorganisationeras sida, även när det kommer i konflikt med pensionärernas intressen. Den valsituationen kan vara mycket svår, men det är ganska viktigt för framtidens pensionärer att veta var de olika politiska riktningarna står. ATP, Ingemund Bengtsson, erkänner jag att jag inte tog någon särskilt genomtänkt ställning till. Jag var nämligen 15 år 1958.
Herr talman! Jag är rädd för att Per Gahrton — om han hade varit i den ålder han är nu när beslutet om ATP togs — hade ställt sig bakom Bertil Ohlin. Herr socialminister! Jag har inte begärt att få ett besked av regeringen om hur den tänker ställa sig till utredningsförslaget. Jag har bara sagt att det som har diskuterats av bl.a. Gunnar Nilsson är just innehållet i detta kommittéförslag. Han har inte tagit ställning till detaljutformningen. Det har inte jag gjort heller. Det var alltså inget krav från mig att Rune Gustavsson här skulle tala om: Nu är jag färdig, och jag tänker göra på det här sättet. Det var ett missförstånd från Rune Gustavsson. Svaret till Per Gahrton är: Solidaritet är någonting som har genomsyrat vår verksamhet sedan partiet bildades. Kampen om ATP var en fråga om solidaritet, och de löntagargrupper som Gunnar Nilsson står i spetsen för har också haft solidaritet som kännetecken under hela sin verksamhetstid. De som går i pension kan påräkna solidaritet från oss, och de vet att det inte är farligt — utan tvärtom nyttigt — att se till att vi kommer tillbaka till regeringsansvar igen, så att vi kan fortsätta den lyckosamma politik vars resultat Sveriges folkpensionärer har levt med och kommer att få leva med.
Nr 45 Herr talman! Vi kan väl försöka hålla den här debatten på en saklig Fredagen den nivå. Och vi kan väl vara överens om och glada åt att vi just nu har en stor 9 december 1977 enighet i den här frågan. ri R rg Sin Per Gahrton sade att den skattepolitik som moderaterna förespråkadei = Om pensionärernas valrörelsen hade kunnat vara till skada för pensionärerna. Sanningen är ekonomiska väl att den skattedebatt som fördes i valrörelsen slutade med att grundtrygghet mittenpartierna och moderaterna enade sig om en någorlunda gemensam linje i skattefrågan. Jag vill poängtera att moderaternas skatteförslag aldrig någonsin har varit till skada för folkpensionärer. Låt mig påminna om att reducering av bostadstillägget till pensionärer som sker vid extra inkomster tidigare gjordes med 50 926. Men efter förslag från moderata samlingspartiet görs det nu en reducering med en tredjedel av sidoinkomsten, vilket är en avsevärd förbättring för folkpensionärerna. Vi har från alla partier — det kan vi kanske vara överens om -— gjort förbättringar för folkpensionärerna, även på ATP-sidan, Ingemund Bengtsson. Vi skall inte glömma bort att de äldsta pensionärerna aldrig fick någon ATP. Det fick Gunnar Heckscher strida för från 1964, och 1969 infördes pensionstillskott för pensionärer som aldrig fick någon ATP. Jag frånkänner inte socialdemokraterna och inte heller några andra partier deras stora insatser för pensionärerna, men rätt skall vara rätt — även vi moderater har gjort stora insatser för folkpensionärerna i Sverige.
Herr talman! Ingemund Bengtsson väljer att se bakåt och vila på gamla lagrar. Jag tror att pensionärerna är mest intresserade av att se in i framtiden.

Jag har sysslat med pensionärsfrågor under nästan hela min korta politiska bana, och jag får ständigt brev och telefonsamtal, men det har varit stilla västanfläktar jämfört med det som hände efter Gunnar Nilssons uttalande, som också återgavs i alla massmedia. När han skapar en sådan storm av oro måste man ställa frågan: Varför gör han detta? Är han grym? Vill han att pensionärerna skall bli rädda? — Nej det avfärdar vi som en rent teoretisk möjlighet. Är han dum, begriper han inte vad som händer när han gör ett sådant uttalande? — Nej, vi förutsätter att vi kan avfärda den möjligheten också. Har han alltså en avsikt, och i så fall: Vad är det för avsikt? Vad är det för tanke han nu vill planera in i den politiska debatten? Vad är det för tanke som man nu successivt skall vänja sig vid? Jag kan inte komma till någonting annat än att tanken är att solidariteten med pensionärerna skall se ut på ett annat sätt i framtiden än den gjort 119 hittills. Är det icke någon av dessa tolkningår av vad Gunnar Nilsson avsett som är riktig — vilken var då avsikten, Ingemund Bengtsson? Det är väl ändå en rimlig fråga, som man som politiker i den allmänna debatten har rätt att ställa — vare sig man ställer den här i riksdagen eller någon annanstans; detta är det främsta debattforum vi har i landet. Då är det rimligt att man här ställer frågor, inte bara till statsråd utan också till andra ledande politiker.